Herr talman! Det har gjorts många hänvisningar till amerikansk ekonomisk politik i den här debatten: ekonomisk tillväxt, hög dollarkurs, draghjälp åt Sverige, osv. I går höll president Reagan sitt tal till kongressen. Den amerikanska drömmen och det amerikanska undret var uttryck som förekom i hans tal. Det är en glättad bild vi får av amerikansk ekonomi. Det finns anledning att komplettera den. Strax före jul faller en av Washingtons många utslagna ihop framför Vita huset. Han blir liggande och fryser ihjäl — enligt vissa rapporter inför ögonen på vakterna i Vita huset. När det så småningom visar sig att den döde är en dekorerad krigshjälte från andra världskriget, blir det fart på etablissemanget. Under officiella hedersbetygelser jordfästs han på den nationella Arlingtonkyrkogården. Fosterlandet, världens rikaste och mäktigaste nation, visar honom nu den omsorg som förvägrades honom medan han levde. Den förvägrades honom därför att presidenten anser miljardsatsningen på ”stjärnornas krig” viktigare än kampen mot fattigdomen. Sådana händelser kan inte användas för en generell kritik av Reagans ekonomiska politik, invänder någon. Nej, självfallet inte, om de är enstaka. Men är de det? När jag som FN-delegat i höstas också besökte Washington tog jag tillsammans med ett par kolleger kontakt med en organisation som arbetar bland och med de hemlösa i huvudstaden. Tidigt en morgon, innan det officiella programmet med information i nationella säkerhetsrådet, State department, och kongressen började, kom vi till organisationen som kallar sig ”Gemenskap för skapande icke-våld”. Den består av ett fyrtiotal eldsjälar, som genom att vittja soptunnor, tigga på varuhus, restauranger, osv. lyckas hålla 700-800 hemlösa med mat. Det var soppkökens verklighet som vi träffade på. En av ledarna, Mitch Snyder, hade just avbrutit en fasteaktion sedan presidenten två dagar före valet lovat tak över huvudet för huvudstadens många hemlösa. Det löftet var inte mycket värt för den dekorerade krigshjälten, som frös ihjäl utanför Vita huset. I New York fick jag i min hand en liten fyrsidig broschyr med följande text på första sidan: ”Vill du ha fred — arbeta för rättvisa. För mer än 34 miljoner amerikaner, som i dag lever i fattigdom, är den amerikanska drömmen en ren mardröm. Man har sagt oss att den som vill jobba hårt inte skall behöva vara fattig. Ett jobb betyder en biljett till ekonomisk självständighet. Men verkligheten talar ett annat språk: o 90 90 av de fattiga i USA är för gamla eller för unga för att kunna arbeta. Många är handikappade eller är ensamstående med barn i förskoleåldern. Oo Mer än 2 miljoner har heltidsarbete men har så dåligt betalt att de inte kommer över fattigdomströskeln. Oo Icke yrkesutbildade arbetare går i ökande utsträckning ut i arbetslöshet. Under de tre senaste åren har 3 miljoner fabriksjobb försvunnit genom att företagen lagts ned. Oo Vart femte amerikanskt barn är i dag fattigt. Bland de svarta är det vartannat.” Varifrån fick jag broschyren? Ja, naturligtvis inte från Reagans republikaner. Men inte heller från någon demokratisk kandidat i valet. Många demokrater har ju som bekant ställt upp på delar av Reagans sociala nedrustningspolitik. Jag fick broschyren i en kyrka. När politikerna sviker, är det kyrkan som tar det sociala ansvaret. Och det gör den rätt fränt: ”Fattiga människor vill inte ha välgörenhet. De vill ha rättvisa.” Detta är den slutsats man formulerar efter den genomgång av problemen som jag nyss citerat. Och man stannar inte i USA med sitt budskap. Man låter det också innefatta människorna i den tredje världen; på samma sätt som det formulerades av Liv och Fred — kyrkokonferensen i Uppsala år 1983. Jag citerar ur slutdokumentet, som 170 kyrkoledare stod bakom: ”Bibeln lär att fred och rättvisa är oskiljaktigt sammankopplade. Det kan inte bli fred utan rättvisa. Att arbeta för fred innebär därför att arbeta för rättvisa, som grunden för fred. Detta innebär en strävan efter ekonomiska system som både värnar om och jämlikt fördelar jordens resurser. Fred genom rättvisa kräver också politiska system inom vilka alla människor tillåts att verka för återvinnandet, bevarandet och stärkandet av sina rättigheter och sin värdighet som varelser, skapade till Guds avbild. För orättvisans offer har kampen för fred föga betydelse om den inte sammankopplas med rättvisa. Den katastrof som det innebär att miljoner människor i dag svälter ihjäl och lider under orättvisor har en högre angelägenhetsgrad för världens fattiga och förtryckta folk än den överhängande kärnvapenkatastrofen. Folken i Tredje världen påminner oss om att kampen för fred inbegriper mer än att övervinna farorna med våldskonflikter. Den innebär att ta initiativ för att skapa en värld där relationerna mellan länderna bygger på en mera Herr talman! Vår kamp för en nedrustning och fred måste alltså börja med vårt arbete för rättvisa — rättvisa för människorna i vårt land, i andra industriländer och i tredje världen, men också rättvisa mellan länderna. Jag valde att i mitt anförande ta exempel från USA. Jag gjorde det av följande skäl: 1. Många har svårt att se orättvisorna direkt framför de egna fötterna. I en annan verklighet blir orättvisorna tydligare. 2. För många står president Reagans ekonomiska politik som ett föredöme. Det finns ett skimmer runt de ekonomiska framstegen. Jag har velat visa att det bakom glansen finns ett annat USA. Och, herr talman, det är inget rosenrött skimmer över fattigdomen — bara kyla, och möjligen ett soppkök. 3. Jag har också velat visa vart en omvänd Robin Hood-politik leder. Tar man från dem som har litet och ger åt de rika i form av skattesänkningar, då ökar utslagningen. Tar man sedan ännu mer från de redan fattiga för att satsa miljarder på ”stjärnornas krig” och annan upprustning — ja, då går utslagningen mycket snabbt. Herr talman! Högerkrafterna i Sverige är alldeles tydligt släkt med Ronald Reagan och hans ekonomiska politik. Vår närmaste arbetsuppgift måste bli att informera om konsekvenserna av en sådan politik. Därefter har vi som arbetsuppgift att hålla högerkrafterna utanför kanslihuset.

Herr talman! Sent i går kväll hölls här i kammaren några inlägg som belyste situationen i Bergslagen. Låt mig så här ett dygn senare tillföra några synpunkter på ett annat av Bergslagslänen, nämligen Västmanland. Västmanlands län har under 1984 återigen minskat i invånarantal. Det oroar oss, för det är ingen tillfällig händelse, utan en tendens som vi tyvärr har kunnat utläsa sedan början av 1970-talet. Västmanland är det län som har den största sysselsättningsgraden inom tillverkningsindustrin. Drabbas industrin, så minskar sysselsättningen, och då påverkas så småningom även invånarantalet. Vi kan tydligt se att det är de mest industrialiserade kommunerna som har drabbats hårdast av en befolkningsminskning. Under de senaste åren har situationen varit värst i Fagersta och Hallstahammar. Fagersta har förlorat 2 500 invånare eller 15 96 av befolkningen — det är att jämföra med om 97 600 personer skulle flytta från Stockholms stad. Hallstahammar har förlorat 2 000 personer eller ungefär 10 9e av invånarna. KAK-regionen - kommunerna Köping, Arboga och Kungsör — har under en längre tid fått känna av befolkningsminskningen. För Köpings del har det inneburit att antalet innevånare minskat med 3 100 eller 10,5 96. Mellan åren 1971 och 1984 uppgår nettoutflyttningen från vårt län till mer än 12 500 personer. Vi har inte klarat av att uppväga denna utflyttning med ett födelseöverskott, utan tendensen håller i sig. Västmanlänningarna blir färre och färre och äldre och äldre, och minskningen är nu uppe i 6 000 personer. Herr talman! Den här utvecklingen har lett till att vårt län inte längre klarar av att leva upp till de av riksdagen fastställda planeringstalen. Länsstyrelsen föreslår — ja, har tvingats föreslå — att planeringstalet för länet återigen sänks. Från att 1971 ha varit 261 764 invånare är målet nu att 257 000 personer skall bo kvar i Västmanland 1990. Jag nämnde inledningsvis att Västmanland har den högsta andelen industrisysselsatta i landet. Vår industri domineras av verkstads-, skogs-, ståloch järnindustrin. Vår industri är en del av Bergslagens. Våra bruksorter har ett ensidigt näringsliv, som sålunda är mycket känsligt näringspolitiskt. Frågan är om inte Bergslagen drabbats hårdare än andra regioner, just beroende på att våra basnäringar genomgår en omstrukturering. Herr talman! Låt mig kort peka på det som har hänt och för ett ögonblick visa hur de senaste årens nedskärningar har drabbat vårt län.

Vid nedskärningen vid ASSI-Board i Skinnskatteberg försvann 220 arbetstillfällen, vid nedskärningen vid Surahammars bruk försvann 250 arbetstillfällen och vid nedskärningen vid Bulten-Kanthal i Hallstahammar försvann 700 arbetstillfällen. Omstruktureringen vid Fagersta AB innebar att 700 jobb försvann, och nu försvinner ytterligare 300. Detta innebär sammantaget att inte mindre än 3 400 arbetstillfällen har gått förlorade i vårt län. 1983 uppgick andelen sysselsatta inom industrin till 35,5 90, men länsstyrelsen bedömer att den kommer att sjunka något fram till 1990. Länsstyrelsen gör också bedömningen att den totala sysselsättningen kommer att fortsätta att sjunka under resten av 1980-talet. Detta är mycket allvarligt, för om det skulle vara riktigt innebär det att Västmanland förlorar 6,7 90 av sysselsättningen eller 7 200 arbetstillfällen under hela 1980-talet. I den s.k. stålpropositionen anvisade regeringen 25 milj.kr. för särskilda utvecklingsinsatser i Bergslagen. Medlen är tänkta att användas för att ta till vara idéer som finns i näringsliv och organisationer och hos enskilda människor. I samband med stålpropositionen ingick staten också avtal med berörda specialstålsföretag om att dessa skulle tillskjuta 100 milj.kr. till ett särskilt bolag, det s.k. Bruksinvest. Pengarna är avsedda att skapa nya verksamheter i de bruksorter som berörs av omstruktureringen. Inom ramen för ett OECD-projekt är för Sveriges del Fagersta tillsammans med Norberg och Skinnskatteberg föremål för en särskild studie. Denna går ut på att undersöka hur lokala initiativ till att skapa nya arbetstillfällen bäst kan understödjas. I samarbete med kommunerna diskuteras möjligheterna att förstärka insatserna för att skapa nya företag, kooperativ o. d. Dessa insatser har tillkommit sedan vi fick en socialdemokratisk regering. Vi är tacksamma för dem och tycker att de är viktiga, men däremot inte tillräckliga. ”Ägarna fick 450 miljoner av regeringen. Vad får vi? Ska vi slängas ut i arbetslöshet och elände?” hörs en orolig röst i Fagersta. ”Jobbjakten” i Fagersta har gett 25 nya företag i kommunen under 1984, och när de har etablerat sig beräknas de ge omkring 150 nya arbetstillfällen. En annan fagerstabo säger: ”Jag har alltid setts som optimist, som alltför optimistisk ibland. Och visst tror jag på framtiden. Men det får inte hända något mer, för då ligger vi illa Wren Herr talman! Vi socialdemokrater i Västmanland anser att länets bekymmersamma situation kräver att ytterligare statliga insatser görs. Hittillsvarande resurser har inte räckt till för att klara sysselsättning och invånarantal. Det blir också alltmer tydligt att det inte är möjligt att lösa problemen enbart med länets egna resurser. Vi föreslår i vår länsmotion nr 1443 att Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg temporärt inplaceras i stödområde B och att Hallstahammar och Surahammar, likaledes temporärt, inplaceras i stödområde C. Herr talman! I samband med beslutet om nedläggning av F 1 i Västerås instämde riksdagen i följande uttalande av utskottet: ”Utskottet anser det vara angeläget med statliga insatser för att söka kompensera Västeråsregionen för förlusten av F 1. Utskottet förutsätter därför att regeringen uppmärksamt följer sysselsättningsutvecklingen inom regionen och med all kraft tar itu med de problem som uppkommer genom att flottiljen läggs ned. Den arbetsgrupp som enligt propositionen avses tillsättas för att bevaka sysselsättningsutvecklingen på orten m.m. bör kunna fylla en betydelsefull uppgift.” Men vi har inte sett mycket av den ”kraften”, varken i Västerås, i Västeråsregionen eller i länet som helhet. Andelen statlig offentlig verksamhet är fortfarande låg i Västmanland, och länet har hittills inte fått del av någon utlokalisering eller nyetablering av statlig verksamhet. Situationen måste förbättras, och de resurser som finns — en yrkeskunnig befolkning och en väl utbyggd infrastruktur i form av bostäder, skolor, sjukvård och social service — måste tas till vara. Det tycker vi är viktigt. Vi socialdemokrater på Västmanlandsbänken har i motionsfloden framfört några idéer också om hur detta skall kunna ske. I motion 1602 föreslås att en exportbutik får inrättas på Hässlö flygplats i Västerås. Naturligtvis kan man anföra nykterhetspolitiska synpunkter mot ett dylikt förslag, men under rådande förhållanden — då resenärerna i stället går av vid en annan flygplats för att göra sina inköp — är det nog mest att se som en servicefråga. flygmaterielunderhåll och att denna utbildning borde lokaliseras till Västerås. Naturligtvis finns det också andra frågor av betydelse för utvecklingen i vårt län som inte är med i årets motionsflod. Jag tänker på vägsituationen, speciellt vad gäller behovet av upprustning både av E 18 mellan Köping och Arboga och av väg 250 mellan Köping och Fagersta. Möjligheterna att förkorta restiderna med tåg är givetvis av betydelse för affärsoch arbetsresorna. Förbättringar av järnvägstrafiken mellan Örebro, Västerås och Stockholm skulle betyda mycket för vårt län. Herr talman! Jag ville med dessa synpunkter i den sena timmen peka på att också Västmanland kan ha sin del i diskussionerna kring problemen i Bergslagen.

Herr talman! Vid läsning av årets budgetproposition får läsaren lätt den uppfattningen att den socialdemokratiska regeringen på sina två regeringsår skulle ha löst alla problem för vårt land och att alla eventuellt olösta problem härleder sig från de borgerliga partiernas regeringstid.

Läser man budgetpropositionen blir man lätt förbryllad. I det dagliga livet möter man en annan verklighet än den som beskrivs i årets glättade budgetproposition. Har regeringen förlorat kontakten med alla de problem som möter oss människor i det dagliga livet? Har regeringen ingen känsla för de svåra problem som våra kommuner och landsting brottas med, när de skall försöka åstadkomma en budget utan skattehöjning? En skattehöjning är knappast tänkbar, när den kommunala utdebiteringen ligger ett par kronor över de trettio. Med andra ord: Livet ute i regionerna och verkligheten stämmer inte med den glättade bild som regeringen försöker spegla. Den fulla sysselsättning som förespeglades av socialdemokraterna i valrörelsen 1982 har i varje fall vi i Blekinge inte kunnat notera, trots konjunkturuppgången. Tvärtom har vi kunnat notera flera företagsnedläggningar och omplaceringar av företag till andra regioner. Och vi får brottas med en öppen arbetslöshet på 5 20, samtidigt som arbetsmarknadsåtgärderna i vårt län betraktas som de mest intensiva i landet. Därför har på sistone även socialdemokratiska kommunalpolitiker reagerat mot den urgröpta regionalpolitik som den socialdemokratiska regeringen för. Det finns en värld utanför de större befolkningskoncentrationerna, och det är angeläget att även människorna där skall kunna ha jobb och att ungdomarna skall kunna känna sig nyttiga och inte vara överflödiga och onyttiga när de slutat skolan. Även ute i regionerna skall man kunna se en framtid och inte tvingas flytta till någon storstad med de många gånger svåra sociala omställningar detta kan medföra. Jag fortsätter att hämta exempel från mitt hemlän, herr talman. Blekinge län har det senaste årtiondet haft den mest negativa befolkningsutvecklingen ilandet. Även stödområdena i Norrland har haft en bättre utveckling än vad Blekinge har haft. Härav följer naturligt en mycket hög medelålder hos befolkningen. Blekinge län, och särskilt Karlskrona, har fått vidkännas kraftiga nedskärningar av antalet försvarsanställda, som alltid har varit stort i Blekinge. Mellan 1960 och 1980 reducerades antalet försvarsanställda med ca 1 700. Någon nämnvärd kompensation härför i form av andra statliga arbetstillfällen har Blekinge inte fått. Medan antalet statsanställda i vårt län minskat med 4 96 på sju år, så har antalet statsanställda i övriga landet ökat med ca 14 9o under samma tidrymd. Enligt 1982 års försvarsbeslut skall dessutom 225 tjänster försvinna vid marinen i Karlskrona till 1987-1988, och ytterligare arbetstillfällen med anknytning till flygvapnet försvinner i Ronneby. Uddcomb i Karlskrona står inför omorganisation med stor risk för friställning av personal. Eftersom företaget tillhör Statsföretag, eller Procordia som det nu heter, borde staten känna ett visst ansvar för detsamma. Kockums Jernverk i Kallinge har varslat 117 anställda, och ytterligare något hundratal står i riskzonen. Konsekvenserna härav märks bl.a. på järnvägssidan, där det blir en halvering av godstransporten på linjen Karlskrona— Kristianstad. Det kan leda till att järnvägen så småningom kommer i farozonen. Dessutom skall vi aldrig glömma att det är ett stort kunnande vid ett järnbruk som försvinner i och med en nedläggning. Tidigare har man i Ronneby kommun drabbats av nedläggning av företag som Fågelfors Träindustri, Teleservicebas Syd, Facit-Halda i Bräkne-Hoby m.fl. Karlshamns kommun har förlorat många arbetstillfällen vid nedläggningen av Facit-Halda i Svängsta. Sölvesborg har förlorat sitt varv. Emblaskor står i farozonen, och Olofströms problem med dess stora beroende till den konjunkturkänsliga Volvoindustrin därstädes och nedläggningar av mindre industrier är välkända för de flesta. Med det redovisade står det klart att basnäringarna i länet, jordoch skogsbruk och fiske samt alla småföretag, har en avgörande betydelse för näringslivet i länet. Men dessa basnäringar har ju drabbats av många pålagor från den socialdemokratiska regeringen sedan den tillträdde 1982. Olika avgiftsoch skattehöjningar samt byråkratiskt krångel försvårar för näringsidkarna att utnyttja sin expansionskraft. Försämringar av det lokala vägnätet genom ett minskat stöd till enskilda vägar är negativt för alla företag och boende i glesbygden och drabbar även turistnäringen och alla turister på längre sikt. Den kraftiga höjningen av bensinskatten för någon månad sedan får mycket negativa konsekvenser för glesbygden. Att någon månad senare på allvar tala om en skatterabatt på 500 kr. till alla skattebetalare betyder i praktiken att landets glesbygder tvingas att subventionera de stora tätorterna, som har goda kollektiva kommunikationer. Skogsbruket drabbas av kraftigt höjd skogsaccis samtidigt som försurningen innebär påfrestningar för näringen. För fisket, som är viktigt för Blekinge, kan man ur budgeten läsa fram att man i nuvarande utsatta läge för näringen minskar möjligheterna till förnyelse av en gammal fiskeflotta genom att drastiskt försämra fiskelånen. För Karlskrona kommun — som föredömligt satsat på fiskerinäringen i sitt Östersjöprojekt— måste regeringens restriktivitet uppfattas som en örfil. Man kan förstå att det socialdemokratiska kommunalrådet blev upprört då regeringen innan begärda kostnadskalkyler ens kommit den till handa slog fast att havsfiskelaboratoriet skulle vara kvar i Lysekil. I vissa delar av vårt land som drabbats av sysselsättningsproblem har regeringen kunnat gå in med stora paketlösningar. För Blekinges vidkommande är vi nu i det läget att något drastiskt måste hända. Och med tanke på de yviga löften som socialdemokraterna utställde inför valet 1982 har faktiskt regeringen skyldighet att göra en storsatsning för Blekinge, typ miljardpaketet till Uddevalla, och att tillskapa ett Blekinge-Finans. Vi i centern vill att människor i alla delar av vårt avlånga land skall få möjlighet till utveckling och trivsel, men då måste även ett näringsliv fungera i alla regioner i landet. För detta fordras en aktiv regionalpolitik och en positiv inställning till basnäringarna. Den socialdemokratiska regeringens politik har stora brister i dessa avseenden. En levande landsbygd, som vi i centern sedan länge arbetat för, kommer åter i kläm i och med den centralistiska politik som socialdemokraterna nu liksom tidigare i regeringsställning driver. För oss centerpartister är det naturligt att samhället måste skapa förutsättningar för en decentraliserad näringsverksamhet, så att önskemålen i alla delar av vårt land blir tillgodosedda. Detta är en förutsättning för att den enskilda människan skall kunna få ett jobbi den region där hon är bosatt, där hon trivs och där hon vill fortsätta att leva. Ungdomarna skall inte efter avslutad skolgång känna sig överflödiga i samhället eller tvingas att mot sin vilja flytta till en avlägsen storstad för att kunna få ett jobb.

Herr talman! Jag vill börja mitt anförande med att erinra kammarens ledamöter om den debatt som förekom här i december månad i fjol och som gällde den nya lagen om insemination. Det är två saker som jag tycker var speciella i den debatten. Det ena var debatten som sådan. Den var lågmäld, i långa stycken t.o.m. nästan finstämd. Den präglades av en osedvanligt stor vilja från ledamöternas sida att lyssna och att ge och ta argument. Många, ja, kanske de flesta av oss kände sig osäkra på vad som var det riktigaste. Få frågor har tvingat var och en av oss att rannsaka sig själv på det sätt som vi tvingades till i det här fallet. Ledamöternas öppenhet och ödmjukhet när det gäller de svåra etiska spörsmål som denna typ av frågor ställer oss inför bådar gott för framtiden. Det andra som var speciellt med inseminationsfrågan var just att den inledde en ny typ av lagstiftning — den lagstiftning som senare kommer att berörat.ex. genteknik, genmanipulation, fosterdiagnostik och även dödsbegreppet. Med detta vill jag inte ha utpekat vad jag tycker att man skall lagstifta om, till skillnad från vad man skall lämna till allmänna medicinetiska bedömningar. Jag vill bara peka på att vi står inför en debatt och ett lagstiftningsarbete som kommer att ställa stora krav på var och en av oss, därför att det är nytt för de flesta av oss, liksom för allmänheten. Det är viktigt att vi just med den öppenhet och den ödmjukhet som jag talat om tidigare skapar en debatt i samhället om dessa djupt etiska frågor, de som handlar om livets okränkbarhet och om varje människas lika värde. Vi här i riksdagen behöver den debatten i samhället till ledning för våra framtida ställningstaganden. Och den debatten behöver föras utan hårda ord och utan hårda låsningar. Själv har jag haft anledning att för de kristna socialdemokraternas räkning fundera litet över frågor som rör fosterdiagnostik. Då avser jag inte endast de nu kända och tillämpade metoderna, som ultraljud och fostervattensprov, utan även de mera sofistikerade gentekniska metoder vi efter hand bestås med. I grunden måste, tycker jag, dessa olika metoder innebära samma frågor till oss. För egen del har jag kunnat ta avstamp i vårt partiprogram. Där står det nämligen: ”Sina djupaste rötter har socialdemokratins idéer i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde.” Citat med samma sorts innebörd skulle också kunna hämtas från Bibeln. I fosterstadiet, under graviditeten, utvecklas fostret mot en alltmera självständig varelse, tills det förmår leva utanför moderns kropp. Såväl det spirande livet i fosterstadiet som det nyfödda barnet är helt beroende av omgivningens omvårdnad för att leva och växa. Detta leder mig till slutsatsen att fosterövervakning i syfte att ge förutsättningar för bästa möjliga utvecklingsbetingelser för fostret är något i grunden positivt och något samhället har intresse av att stödja. Genom fosterövervakning och dess utvecklade form fosterdiagnostik spåras även sjukdomar och missbildningar hos fostret. Att finna former för terapi på fostret och det nyfödda barnet framstår då som ytterst viktiga mål. Om fosterdiagnostiken nästan uteslutande används för att upptäcka missbildningar som leder till abort, blir verksamheten destruktiv till sin karaktär. Det är dock ofrånkomligt att fosterdiagnostik leder till upptäckt av sjukdomar eller handikapp som inte går att behandla. En del av dessa sjukdomar eller missbildningar är av den arten att de ger upphov till mycket svåra livssituationer och stort lidande för såväl individen själv som för familjen i övrigt. Jag vill då än en gång betona att alla människor har lika stort värde. Mänskligt liv har emellertid olika förutsättningar. Dessa olika förutsättningar hindrar inte att varje människa har inneboende möjligheter till ett rikt liv och till att berika andras liv, om bara de yttre förutsättningarna skapas. Handikapp och sjukdomar medför ofta begränsningar och lidande. Jag menar dock att det är omöjligt att på något objektivt sätt avgöra hur dessa begränsningar upplevs och hur stort detta lidande är. Fosterdiagnostiken får inte ha till uppgift att försöka begränsa antalet handikappade i samhället. Det finns naturligtvis risker för att diagnostiken kan urarta till ett urvalsinstrument, som samhälle och myndigheter i en framtid skulle kunna utnyttja för att styra barnafödandet i mycket speciella riktningar. Detta behöver vi garantier emot. Vi behöver garantier mot blotta tanken på ”den felfria människan”. Det enda sättet att skapa garantier mot missbruk av fosterdiagnostik ligger i att vi ställer upp vissa krav i samband med dess användning. Användningen bör, som jag ser det, inskränkas till de tillfällen då man vill utröna om ett foster är allvarligt skadat eller sjukt och då man har anledning misstänka att så kan vara fallet. Det är inte rimligt att utgå från att alla foster har olika skador för att sedan söka finna dessa genom generella undersökningar. Fosterdiagnostik skall användas selektivt när det finns anledning till misstanke i någon riktning, när det finns en indikation. En indikation kan t.ex. vara att ett handikappat barn redan fötts i familjen eller att man har kända ärftliga sjukdomar. Föräldrars starka oro kan också vara en indikation. Däremot tycker jag att det är anstötligt att använda fosterdiagnostik enbart för att stilla blivande föräldrars nyfikenhet om kön och liknande. Fosterdiagnostikens motiv kan inte vara att försöka begränsa lidandet för en blivande människa. Man får inte resonera så, att den här människan kommer att få ett så svårt handikapp att det vore bättre att hon slapp födas. Omfattningen av detta lidande kan vi inte bedöma. Däremot kan en familj från sociala utgångspunkter finna att den inte kommer att klara en individ som uppfattas som lidande. Självfallet är det samhällets uppgift att göra det yttersta för att familjen skall klara sitt sjuka eller handikappade barn. Samhället får däremot inte sätta sig till doms över en familjs förmåga. Mot bakgrund av det jag nu sagt tycker jag att det är orimligt att ställa sig helt avvisande till fosterdiagnostik. Däremot tycker jag att hälsovård och rådgivning av olika slag rent allmänt är att föredra framför andra åtgärder. Forskning och upplysning om hälsorisker för fostret och hur man bemästrar dessa risker måste prioriteras mycket högt. För att hindra att fosterdiagnostik missbrukas på det sätt jag tidigare nämnt är det också viktigt att samhället aldrig får föreskriva att diagnostik skall utföras. Tvärtom! Det är av största vikt att alla föräldrar får fullt klart för sig att de har rätt att avstå. En fullödig information skall alltid ges om vad en viss diagnostikmetod innebär, vad den kan utvisa och vad den inte kan utvisa, vilka risker den medför osv. Ingen fosterdiagnostik i världen kan garantera att ett ”fullt friskt” barn föds. Den kan bara utesluta en viss skada eller sjukdom. Också detta är det viktigt att föräldrarna får veta. Sjukdomar och lidande är en del av livet. Det blir en uppgift för mänskligheten att söka förebygga, lindra och bota. Gränsen mellan att å ena sidan bota och lindra och att å andra sidan manipulera kan dock med moderna metoder vara svår att urskilja. Syftet får avgöra var gränsen går. Syftet får aldrig vara att utmönstra eller att förgripa sig på livets egenart. Syftet måste i stället vara att bota, lindra och förebygga.

Herr talman! Först en helt personlig reflexion med tanke på gårdagens händelser. Det verkar som om de borgerliga ledamöterna har roligt i och med att de ställde en misstroendefråga. Det verkar som om riksdagen är en lekstuga för somliga. Mest förvånande var att centerpartiet var direkt orsak till misstroendeförklaringen i en så allvarlig sak som utrikespolitik. Jag kände mig faktiskt illa till mods. Att äventyra något som är fast och heligt är inget att leka med - i yttersta konsekvens kan det betyda liv eller död för nationen. Herr talman! Mitt anförande skall emellertid handla om en helt annan sak. Det gäller moderata samlingspartiet och dess politik. Den gamla högern ville behålla det bestående klassamhället, den ville bevara den konservativa synen på samhället och s.k. bestående värden. Det gamla högerpartiet tvingades mer eller mindre ansluta sig till folkhemstanken på 1950 och 1960-talen. När man inte gjorde det så gick det illa för högern. Men nu har det kommit något nytt i bilden: nyliberalism, unghögern m.m. Nu är det inte längre fråga om vem som förvaltar det svenska samhället bättre. Nu vill moderaterna tydligen ha en systemförändring. De söker strid på alla områden: inom utrikespolitiken, säkerhetsoch försvarspolitiken. Det återstår invandrarpolitiken, där de också har haft en trevare ute för inte så länge sedan. Moderaterna har försökt tolka flyktingpolitiken på sitt sätt men dragit tillbaka försöket i avvaktan på lämpliga tillfällen. Nu skall jag tala om invandringspolitiken, dvs. tillståndsoch flyktingfrågor samt frågor rörande människor som av speciella skäl har fått stanna i Sverige. När det gäller Per-Olof Strindbergs anförande i kväll vill jag bara säga att Sverige tar inte emot det största antalet flyktingar. Det finns några europeiska länder som får ta emot fler. Nu är det tyvärr så att det finns underströmningar bland befolkningen i landet. Dessa strömningar har med rasoch invandrarhatet att göra. Dessa dunkla krafter har en tendens att öka i styrka under valrörelserna. Dessa yttringar är förknippade med ultrahögern — grupper som gärna vill synas på moderaternas möten. Vi har ju i detta land inte något ultrahögerparti, vilket de flesta andra länder har. De ytterlighetsgrupper som kallar sig partier har en handfull anhängare. I samband med 1982 års valrörelse hade de politiska partierna i Sverige utom moderaterna enats om att ha lördagen en vecka före valet som fredens och solidaritetens dag. Jag vet inte om en motsvarande dag är planerad i år, men om en sådan anordnas så vädjar jag om total anslutning från de politiska partierna. I och med att den politiska debatten i Sverige har hårdnat ytterligare är man ganska betänksam inför valrörelsen. Det finns ju ingenting som säger att allmänheten stöder utlänningsfientligheten. Men blir den tillräckligt vilseledd vet man inte vad som händer. Herr talman! Jag vill avsluta med en uppmaning till moderaternas representanter. Ta tydligt avstånd från utlänningsfientliga aktioner om de förekommer under valrörelsen. Ta avstånd för solidaritetens och demokratins skull, annars är ni inte trovärdiga.

Herr talman! Jag skall beröra bostadspolitiken och ta upp bostadsbyggandet, fuktoch mögelproblemen samt bostadssituationen för ungdomar. Den kraftiga minskningen av byggandet har berörts tidigare i debatten. Det är ganska naturligt, därför att det var ju inte precis en nedgång i byggandet som socialdemokraterna förespeglade väljarna före valet 1982. Tvärtom skulle ju byggandet öka. Det var naturligtvis många som trodde på att så skulle bli fallet. Följden därav är inte bara att dessa människor blivit grundligt lurade av den socialdemokratiska regeringen. Den kraftiga nedgången i byggandet har medfört stora problem på byggarbetsmarknaden. Särskilt stora blir problemen i sådana län där byggandet gått ned mycket kraftigt och där industrin till stor del genom sin inriktning är beroende av byggandet. Ett sådant län är Kalmar län. Medan byggandet generellt för landet minskat med 12 90 under 1984 har byggandet i Kalmar län minskat med 30 96. Under 1984 byggdes det t.ex. endast 95 lägenheter i flerbostadshus, medan siffran för 1983 var 323. Flera förklaringar kan ges till denna kraftiga nedgång, men det kan vi lämna därhän nu. Det som jag i första hand vill peka på är den svåra omställning på byggarbetsmarknaden som blir följden vid en så kraftig nedgång i byggandet. Omställningsproblemen blir naturligtvis än mer besvärande, om man förespeglats och trott på en ökning av bostadsbyggandet och sedan får uppleva denna diametrala motsats. Det faktum att den socialdemokratiska bostadspolitiken inte håller vad som tidigare utlovats har inte bara försatt länet i en svår situation utan medfört att många enskilda byggnadsarbetare förlorat sina jobb. Men det låga byggandet generellt för landet har också drabbat länet på annat sätt. Kalmar läns näringsliv består till stor del av träindustri. Framför allt är småhusfabrikationen dominerande. Den kraftiga nedgången i byggandet av småhus har medfört svåra avsättningsproblem för husfabrikerna. Införandet av den nya fastighetsskatten, som nu också drabbar villaägarna, har förvärrat situationen avsevärt. Fastighetsskatten har inneburit att många inte vågat satsa på att bygga sig ett eget hem, vilket medfört att avsättningsproblemen för småhusfabrikerna har ökat ytterligare. Den förda politiken på bostadssektorn de senaste åren har fått den mycket allvarliga följden för Kalmar län att två av länets tre husfabriker tvingats till konkurs under 1984. Dessa båda, Fågelfors-Hus och Hultsfreds-Hus, var tidigare bland de klart dominerande hustillverkarna i landet. Eftersom bostadspolitiken nu ändrats så radikalt i förhållande till vad som utlovats och denna ändring genom flera samverkande faktorer fått mycket allvarliga följder för sysselsättningen just i Kalmar län, borde regeringen känna ett särskilt ansvar för att kompensera detta. Så har tyvärr inte skett. Vi har från centerns sida motionerat om särskilda utvecklingspengar inom regionalpolitikens ram till inre Småland och södra Östergötland, där trähusfabrikationen är central. Riksdagen har beslutat att tillgodose motionens krav inom det förhöjda ramanslaget på 100 milj.kr., som beslutades under förra riksdagsåret. Men regeringen har inte vid fördelningen tagit hänsyn till detta. Därför har vi tvingats att återkomma med kravet i år. Därvid utgår vi från att riksdagsmajoriteten nu känner det ansvar för detta område som regeringen hittills inte visat att den känner. Låt mig därifrån gå över till att tala om fuktoch mögelskador i hus. Vi får skäl att återkomma i kammaren även till denna fråga, eftersom det väckts en fempartimotion i ämnet. Motionen talar för att det finns en samstämmig uppfattning i varje parti om att man nu måste försöka lösa problemen för de människor som drabbats, och drabbats mycket hårt, av dessa problem. Det är glädjande, därför att det är både angeläget och nödvändigt. Fukt och mögel i hus, och en rad problem som följer därav, har för många drabbade växt till ett fruktansvärt gissel. Många som själva skall försöka komma till rätta med sitt fuktoch mögelproblem hotas av ekonomisk ruin. Andra, som tvingas bo kvar i sina hus, måste kämpa med svåra sjukdomar. De som flyttat till annan bostad brottas med dubbla boendekostnader och sliter med stora ekonomiska bördor i en tröstlös väntan på att deras ursprungliga hem skall bli beboeligt igen. Hem splittras och skilsmässor sker med fuktoch mögelproblemen som utlösande faktor. Barn mobbas i skolan för att de luktar mögel. Människor inleder årslånga processer utan att få ersättningsoch skadeståndsfrågorna klarlagda. Det här kan naturligtvis inte samhället anse vara försvarbart. Problemen måste få en snar lösning för de människor som har drabbats på detta sätt. Vi är från centerns sida beredda att medverka till att så sker. I den fempartimotion som avlämnats under den allmänna motionstiden har vi motionärer mot bakgrund av vad som hittills gjorts i fråga om forskning och annat pekat på ett par tänkbara lösningar som närmare bör övervägas. Den ena är ökade lånemöjligheter. Den andra är ett inlösenförfarande från statens sida på vissa villkor. Svårigheten är att bedöma omfattning och kostnader. Vi har därvid föreslagit att en parlamentarisk arbetsgrupp omedelbart skall tillsättas för att närmare utforma ett slutligt förslag till lösning. Det är min förhoppning att vi genom konstruktiva överläggningar senare i denna kammare skall finna en gemensam väg som snabbt kan leda till en samlad lösning på detta i och för sig nog så svårlösta problem. Så för det tredje, herr talman, över till bostadssituationen för ungdomarna. Den socialdemokratiska bostadspolitiken har hittills misslyckats med att ge ungdomar rättvisa och reella möjligheter på bostadsmarknaden. Det är viktigt för många ungdomar att ha möjlighet att få egen bostad. Ungdomar är — i jämförelse med andra — en svag grupp på bostadsmarknaden. Utvecklingen på bostadsmarknaden har försvårat för ungdomarna att få en bostad. Antalet smålägenheter har minskat. Konkurrensen mellan småhushållen har ökat. Utbudet av små lägenheter motsvarar inte efterfrågan osv. Vi har från centerns sida i en särskild partimotion om ungdomens situation anvisat åtgärder för att underlätta för ungdomar att få en egen bostad. Vi föreslår för det första att saneringstakten sänks. Den saneringsfilosofi som nu är förhärskande innebär att många människor, däribland ungdomar, utestängs från bostadsmarknaden. Saneringstakten måste hållas på en sådan nivå att avgången av billiga lägenheter inte överstiger det nytillskott av sådana lägenheter som automatiskt uppkommer när lägenhetsbeståndet åldras. För det andra föreslår vi att bostadsfinansieringen förändras och förenklas. Byggnader byggs i dag om eller rivs innan de är förbrukade. Ett nytt finansieringssystem skall bl.a. motverka kapitalförstöring och lyxkonsumtion. Det skall i stället medverka till hushållning med befintliga resurser. Det skall stimulera varsam och billig ombyggnad. För det tredje föreslår vi att det byggs fler nya smålägenheter. I dag byggs över huvud taget knappast några nya lägenheter om ett rum och kök eller kokvrå. För det fjärde föreslår vi att bosparandet för ungdomar förändras och därmed förbättras. Sammanfattningsvis, herr talman, krävs det nu att regeringen känner ett särskilt ansvar för sysselsättningen på de orter som drabbats genom den förda socialdemokratiska bostadspolitiken och till följd av den kraftiga nedgången i byggandet. Vidare måste problemen lösas för de människor som drabbats av fuktoch mögelskador i hus. Slutligen krävs det åtgärder som stärker ungdomens situation på bostadsmarknaden.

Herr talman! Efter sex borgerliga år var Sverige med hög fart på väg ner i den ekonomiska utförsbacken, mot en social nedrustning. Aktiviteterna i samhället hade avstannat katastrofalt. Stora delar av industrin var avvecklade, och ca 170 000 människor var öppet arbetslösa. Efter regeringsskiftet har den socialdemokratiska politiken inriktats på att återställa den sociala tryggheten, samtidigt som regeringen med kraft har gripit sig an saneringen av landets ekonomi och satsningen på att återupprät ta industrin och sysselsättningen. Den socialdemokratiska regeringspolitiken har varit lyckosam. Det har blivit fart på Sverige igen. Statsfinanserna förbättras. Vi har jämvikt i bytesbalansen. Industriproduktionen ökar fem gånger så snabbt som i vår omvärld. Investeringarna ökade med 20 96 under 1984. Läget på arbetsmarknaden har successivt förbättrats. Sysselsättningen ökade under de tio första månaderna 1984 med ca 30 000 personer. Samtidigt ökade arbetskraftsutbudet med närmare 20 000 personer. Det finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv sysselsättningsutveckling. Samtidigt är det nödvändigt med fortsatt stor satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och en hög beredskap för regionala insatser. Gävleborgs län har under ett antal år drabbats av kraftiga strukturförändringar inom basnäringarna, främst järnoch stålindustrin samt pappersoch massaindustrin, som har resulterat i företagsnedläggningar, hög arbetslöshet och ogynnsam befolkningsutveckling. På två år har mer än 4 000 industrijobb försvunnit i länet. Gävleborg har, tillsammans med Norrbotten och möjligen Värmland, den högsta arbetslösheten i landet. Till detta kan läggas att länet har den högsta andelen förtidspensionerade i riket. Sandvikens och Söderhamns kommuner har under senare tid drabbats hårdast av arbetslöshet och befolkningsminskning. I Gävleborg ökade arbetslösheten säsongsmässigt under december, men det var ändå 1 899 färre arbetslösa i jämförelse med samma tid 1983. Samtidigt fanns 945 fler personer i olika åtgärder, vilket totalt innebär att det fanns 950 färre arbetslösa eller i åtgärder jämfört med december för ett år sedan. Herr talman! Vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken har en rad förslag om och synpunkter på hur vi skall kunna förbättra sysselsättningen och utvecklingen i vårt län. Inom länet görs stora insatser för att utveckla nya verksamheter som kompensation för de arbetstillfällen som försvinner. Också länets kommuner gör stora insatser. En förnyelse sker även av länets näringsliv. Många nya verksamheter sätts i gång. På kort sikt kan emellertid de nya verksamheterna inte tillnärmelsevis väga upp den sysselsättningsnedgång som sker, främst inom basnäringarna. Det är utomordentligt angeläget med statliga insatser, dels för att lösa de akuta problemen, dels för en snabbare utveckling av nya jobb i Gävleborgs län. När det gäller de akuta problemen är det növändigt med ytterligare pengar till länet av exempelvis de 500 miljoner som avsatts för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av investeringskaraktär och statliga byggnadsprojekt. Vidare krävs ytterligare pengar till rekryteringsstöd och beredskapsarbeten. För att hålla hög beredskap för arbetsmarknadspolitiska insatser även framöver krävs förändringar. Bl.a. borde det s.k. projekteringsbidraget återinföras. De senaste årens insatser har tärt på framför allt kommunernas objektreserv. Den är nu för liten. Kommunernas ekonomi begränsar också möjligheterna att genomföra projekteringsinsatser, vilka gör det möjligt att bygga upp en ny reserv av angelägna objekt, som kan sättas in då läget så kräver. Det är även ett statligt intresse att det finns en sådan reserv. Därför är det rimligt att införa ett statsbidrag för projektering av lämpliga objektreserver. Basindustrierna kommer även framöver att ha en avgörande betydelse för utvecklingen i Gävleborgs län. En ekonomisk politik som främjar utvecklingen inom järnoch stålindustrin samt pappersoch massaindustrin är därför grundläggande för vårt län. Strukturfrågorna och ägarförhållandena inom basindustrin måste ägnas stort intresse liksom skogsindustrifrågorna i Söderhamnsområdet. Utvecklingen av småindustrin måste stimuleras. Utvecklingsfondens möjligheter att förse småindustrin med riskkapital bör förstärkas. Länsstyrelsen bör ges utvidgade ekonomiska ramar för lokaliseringsstöd, glesbygdsstöd och projektverksamhet. Norrlandsstödet till länets jordbruk bör utformas så att sysselsättningen och beredskapsmålet kan upprätthållas. Sandvikens kommun och de östra delarna av Hudiksvalls kommun bör placeras in i det regionalpolitiska stödområdet C. Gävle/Sandvikens högskola är en viktig resurs för länets utveckling. Det är väsentligt att högskolan får behålla en bas för lärarutbildningen. Det är också angeläget att högskolan byggs ut på nya områden, främst med en YTH-linje för kontor och distribution och en linje för fastighetsförvaltare. Turismen i Gävleborgs län är av stor betydelse bl.a. ur sysselsättningssynpunkt, trots att turistnäringen i vårt län är en utpräglad småföretagarnäring. Dessa små företag behöver kompletteras och utvecklas och bli ekonomiskt bärkraftiga. Länets kommuner har lagt ner ett betydande arbete på planeringen och stora belopp på investeringar i de primära rekreationsområdena Ljusnandalen och Nedre Dalälven, men även utanför de primära områdena har stora satsningar nu kommit i gång. Här kan nämnas några av de senaste större kommunala och privata satsningar som görs i vårt län: Furuviksprojektet och Kungsberget i Gästrikland, Älvåsen-Hassela sportcenter, Öjebergets skidanläggning i Järvsö och Skålsjögården i Ovanåker, samtliga i Hälsingland. Dessa satsningar har gjorts utifrån förutsättningen att det skall vara möjligt att utveckla turismen och sysselsättningen i länet. Statligt stöd i olika former är nödvändigt i det fortsatta genomförandet. Exempel på stödformer är att återinföra statliga projekteringsbidrag, objekt för beredskapsarbeten via länsarbetsnämnderna, nya regler med bättre stöd från länens utvecklingsfonder, ökat stöd från statens turistråd när det gäller marknadsföring, osv. Oavsett vilka mått som används på arbetslösheten kan man konstatera att när det gäller sysselsättningen bland byggnadsarbetarna tillhör Hälsingland de hårdast drabbade områdena i landet, med i genomsnitt ca 30 96 arbetslösa under 1984. Situationen skulle förbättras avsevärt om man fick klartecken att sätta i gång en del statliga projekt, bl.a. de broar över Ljusnan som nu ligger färdigprojekterade. Andra projekt gäller ett nytt fängelse i Hudiksvall och uppförande av en ny järnvägsstation i Bollnäs. Vidare handlar det om en utbyggnad av Edänge kraftverk i Ljusdal. Edänge kraftverk beräknas ge ca 250 årsarbeten under två och ett halvt år, vilket skulle betyda mycket för sysselsättningen bland byggnadsarbetarna i Hälsingekommunerna. Herr talman! Avslutningsvis vill jag poängtera att regeringen redan har gjort mycket stora insatser i vårt län när det gäller sysselsättningen, men jag har här sammanfattningsvis redovisat några av de förslag och synpunkter som vi anser är nödvändiga att ta fasta på för att vi fortsättningsvis skall få en bra utveckling i vårt län.

Herr talman! Över den byggnad vid Sergels torg, där den svenska riksdagen under ett antal år dvaldes, vajar sedan förra året många länders flaggor: Det är där man ägnar sig åt ”förtroendeskapande åtgärder” nationerna emellan. Vi har nyss fått en liten grön broschyr i handen, som andas tillfredsställelse med och förhoppningar om den konferensen. Det vore nog en överdrift att säga att den allmänpolitiska debatten, när den inleddes här i kammaren i går, karakteriserades av någon ömsesidig vilja att bidraga till förtroendeskapande åtgärder i vårt hörn av världen. Sedan ett antal riksdagsår tillbaka har jag försökt att kommentera de allmänpolitiska debatterna under deras sista, skälvande minuter. Ingen gång har jag emellertid känt mig mera oviss om hur jag borde förfara än vad jag gjort i dag. Gårdagens begivenheter hänger ännu som en tyngd över många av Oss. Vad är det egentligen som svenska folket förväntar sig av sina riksdagsmän och av sina regeringsledamöter — både sådana som hämtats från riksdagen och sådana som inte har erfarenhet härifrån? Det talas i olika sammanhang om ”förtroendevalda”. Riksdagsmän får väl anses vara ”förtroendevalda”, särskilt i den utsträckning de under öppna former utsetts att företräda sina lokala valkorporationer. Med regeringsledamöter är det i viss mån annorlunda. Statsministern kan åberopa sig på kammarens förtroende, så länge han åtnjuter detta. Övriga statsråd innehar primärt sina ämbeten till följd av statsministerns förtroende för dem. Hur sådana bedömningar görs framgår bl.a. av uppteckningarna från utfrågningen av fyra statsministrar i fjolårets granskningsbetänkande. Nu skall vi alltså i morgon rösta i frågan om även riksdagen har förtroende för utrikesministern. Vad är det då för förtroende vi tänker på? Statsministern föreföll i går att förankra sitt förtroende för utrikesministern i att denne inför honom sagt sig dela regeringens — och därmed också riksdagens — uppfattning i de frågor, som gäller den svenska säkerhetspolitiken. Företrädarna för de borgerliga partierna var inte lika säkra på den saken efter det som uppgivits om vad utrikesministern uttalat för en grupp journalister. Kanske kan det inträffade enklast tolkas därhän att utrikesministern inte har en tillräcklig förmåga att ge klart uttryck för vad han egentligen menar. För få regeringsledamöter är den förmågan så viktig som för en utrikesminister. Om man misstror en persons förmåga snarare än hans åsikter eller avsikter kan detta naturligtvis också te sig som ett skäl att tveka om hans lämplighet i en befattning, där verbal precision är nödvändig. Jag kan emellertid väl förstå hur pressad utrikesministern måste känna sig inför den obarmhärtighet, med vilken massmediakopplet jagar sina villebråd. Det är begripligt att man försöker freda sig, och det är kanske inför en själv nödvändigt. All erfarenhet säger likväl att detta vanligen gör plågan svårare och mera ihållande. Åtskilligt skulle kanske hellre ha varit osagt och oskrivet. En sådan belägenhet som den i vilken utrikesministern kommit att försätta sig brukar inte sällan också försvaga en realistisk bedömning av andras reaktioner. Dem bland oss, som inte behöver spela ledande roller i dramat, måste det likväl vara obetaget att ge uttryck för sin medkänsla. Det är väl inte osannolikt att kammarens dom i morgon kommer att bli frikännande, vad röstsiffrorna beträffar. Inte inom något annat område av rikets styrelse torde det emellertid vara viktigare med ett odelat förtroende än när det gäller de utrikes ärendena. Den händelseutveckling som nu lett till — och förmodligen kommer att bekräfta — att förtroendet inte är odelat är från alla synpunkter att djupt beklaga. Inför årets valrörelse är det väl fåfängt att tala om samverkan. Konfrontation utefter hela linjen förefaller i dag ofrånkomlig. Statsministerns slutreplik i går gav ett starkt emotionellt uttryck för detta. Vi får förmodligen nu leva med en obarmhärtig valrörelse sju månader framöver. Förr eller senare måste emellertid några ändå försöka etablera ”förtroendeskapande åtgärder”, inte bara i den stora utrikespolitiken. Detta, herr talman, är den övertygelse gårdagens debatt lett mig till.

Herr talman! I går fick vi, som Gunnar Biörck i Värmdö nyss har påmint om, höra statsministern ta oppositionens inkompetensförklaring av ett statsråd till förevändning för att riva alla broar och förklara all samsyn borta när det gäller ett område där vi i årtionden varit i allt väsentligt överens i denna riksdag. I dag fick vi för sju åtta timmar sedan höra Margareta Persson, utan att ens känna behov av en formell anledning, på samma sätt förklara ett krig mot oppositionen och riva alla broar på ett annat område, där vi också sedan länge har haft en bred samsyn i denna kammare. Med en frenesi som kan vara beundransvärd men också plågsam målade hon upp vad som skall hända i ett Sverige med en borgerlig regering med moderata förtecken. Hon målar upp oppositionen som en samling närmast sadistiska monster, som har sin glädje och sin lust i att tänka ut metoder att göra livet svårare för dem som redan har det svårt. Jag undrar hur Margareta Persson föreställer sig ett parti. Jag kan försäkra att moderata samlingspartiet inte är Ulf Adelsohn, Lars Tobisson, jag och några till. Det är i dag ett bra stycke mer än 1,5 miljoner människor runt hela Sverige. Bland dem, Margareta Persson, finns många som har det fattigt och besvärligt och många handikappade. Tror Margareta Persson att de tyr sig till moderata samlingspartiet i förhoppningen att därigenom få det allt sämre i livet? Naturligtvis inte! Tror Margareta Persson att vi, några stycken här i riksdagen, inte har någon annan önskan än att förstöra för oss själva och hundratusentals andra? Margareta Perssons partivän Bengt Lindqvist, som talade i ett modestare tonläge, citerade några rader ur en skrift, Ett handikappolitiskt handlingsprogram för Sverige. Den boken tillkom sommaren 1982 efter arbete under hela våren av en liten grupp, som jag hade nöjet att vara ordförande för och som bestod av en representant för varje riksdagsparti plus representanter för de två stora handikapporganisationerna HCK och DHR. Det är ett program på tio års sikt och med tanke på den totala enigheten och tillkomsthistorien häpnadsväckande konkret. Jag har för avsikt att när vi närmar oss slutet av den här treårsperioden i en interpellation be socialministern att redovisa hur mycket av förslagen i programmet som har förverkligats sedan hösten 1982, då programmet antogs av riksdagen. Jag har inte direkt kunnat komma på något, men det borde vara ungefär 30 96, eftersom programmet var tänkt för tio år och det nu gått tre år. Det var alldeles enhälligt. Margareta Persson må tro mig eller inte, men det var inte särskilt svårt att nå den enigheten. Till en början var det litet besvärligt, men när en grupp i gruppen som bestod enbart av representanter för handikapporganisationerna och moderata samlingspartiets representant satte sig ner och skrev, då fick vi fram ett program som vi alla kunde ansluta oss till och som alla de övriga partierna därefter anslöt sig till. Så gick det till. Tillkomsten av programmet firades med en viss pompa i samband med HCK:s 40-årsjubileum, där jag tror att Margareta Persson var närvarande. Den kritik som nu kommer är desto mer förvånande när den just kommer från Margareta Persson. Hon trädde ini riksdagen hösten 1982. Jag förmodar att hon följdes av starka förhoppningar från sina vänner i handikapprörelsen. Nu skulle de få en egen representant; de fick f.ö. två. Men vad hände? Låt oss ta ett exempel. För snart två år sedan slogs vi här i kammaren om de förhatliga differentierade vårdavgifterna. Jag hade motionerat om deras avskaffande. Det hade även Margareta Persson gjort. Motionerna var f.ö. ganska samstämmiga. När vi kom så långt som till kammaren, hade jag mitt parti bakom mig. Med mitt partis röster försökte vi få ett upphävande av detta orättfärdiga system. Margareta Persson vågade eller fick inte ens yrka bifall till eller rösta för sin egen motion. Hon vart.o.m. uppe och yrkade avslag på den genom att yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan. Detta var den heroiska förkämpe som de handikappade fick i Sveriges riksdag när Margareta Persson gjorde sitt inträde här. Skall hon komma i dag och göra gällande att vi andra bara är ute för att göra det värre och värre för de handikappade! Margareta Persson tecknar på fri hand en bild av syftet med och de troliga konsekvenserna av en lång rad moderata politiska och ekonomiska förslag. Den bild som hon själv har målat hånar hon och sticker nålar i efteråt. Men den har ingenting med verkligheten att göra, Margareta Persson.

Herr talman! Herr Carlshamre säger att den bild jag tecknar har ”ingenting med verkligheten att göra”, att jag ”tecknar den på fri hand”. Ja, om det var så väl! Men nu är det inte så. Jag har läst moderaternas partimotion om den ekonomiska politiken. Har herr Carlshamre läst den, eller har han bara läst det utmärkta handlingsprogram som vi blev eniga om för några år sedan? Har herr Carlshamre läst den moderata ekonomiskpolitiska partimotionen? Det måste vara ytterst obehagligt, eftersom herr Carlshamre är så djupt engagerad i handikappfrågor. Jag förstår herr Carlshamres känsloutbrott mot mig, eftersom den moderata politiken på handikappområdet är så pinsam för herr Carlshamre att han inte står ut med den. Det går ju att göra som folkpartisten i landstinget i Stockholms län Olle Palmborg har gjort. Han har lämnat det borgerliga blocket och sökt medlemskap i socialdemokratin, därför att man nu går för långt åt höger när det gäller de sociala frågorna. Den möjligheten finns också för herr Carlshamre. I er partimotion står det — det är inte mina fantasier — att man skall öka självrisken i sjukförsäkringen, att man skall sänka kompensationsnivån, att man skall ta bort hissbidragen till ombyggnad av hus, att man skall minska stödet till AMS och till Samhällsföretag och att man skall i lag förbjuda kommunerna att höja sina skatter om det behövs för att förbättra för vissa grupper. Och sedan står det att man skall avveckla eller reducera bidragen till färdtjänst, särskolor, osv. Vad kommer det att innebära, herr Carlshamre, att färdtjänstbidragen försvinner och kommunerna inte får kompensera sig? Man kan också läsa i den ekonomiska motionen att valet står mellan att göra nedskärningar nu, i ordnade former, eller dramatiskt, i ett statsfinansiellt krisläge. Jaha! Men sidorna innan står det att man skall minska förmögenhets-, arvsoch gåvoskatterna och aktiebeskattningen, och sedan skall man sänka skatterna för dem som har det bäst. Vad är det för ett val, herr Carlshamre? Varför dessa nedskärningar, när man samtidigt skänker pengar till redan välbeställda? Jag undrar om ni har läst Robin Hood upp och ned. Om jag var herr Carlshamre skulle jag tycka det här var ytterligt pinsamt.

Herr talman! Jag har inte bara läst de moderata motionerna, jag har varit med om att utforma dem. Jag sade inte att Margareta Persson citerade motionerna fel. Jag sade att hon på fri hand tecknar en bild av syftet med motionerna och av de troliga konsekvenserna av dem, vilket är någonting helt annat. I sitt förra inlägg gör hon alltså gällande att det är detta vi eftersträvar — en sänkt standard, en värre misär för dem som redan har det svårt. Så förhåller det sig alltså inte. Två punkter skall jag försöka hinna ta upp. För det första: Inget trygghetssystem är tryggare än sin egen ekonomiska trygghet. Det första krav vi måste ställa på ett trygghetssystem är att det skall vara hållfast och att det skall kunna infria de utfästelser för framtiden som vi har gjort. Våra trygghetssystem kan inte det, om vi inte snabbt och resolut får ordning på Sveriges ekonomi. I dag talar vi om relativt marginella förändringar av våra trygghetsförsäkringar. Om fem eller tio år — om Margareta Persson och hennes partivänner får fortsätta — kanske vi får diskutera: Kan vi över huvud taget ha någon sjukförsäkring, något pensionssystem? Det har hänt i denna kammare — förra gången vi bodde i detta hus — att en socialdemokratisk statsminister har gått upp och skjutit upp en sjukförsäkring, därför att landet inte hade råd. Sådant kan hända en gång till. För det andra — kommunerna: Det är alltså inte så, att vi har föreslagit att man skall dra in färdtjänst, social hemhjälp, mental sjukvård och allt detta. Vad vi har sagt är att staten inte i samma utsträckning som hittills kan vara med och finansiera detta. Det finns kommuner och landsting i Sverige som inte har särskilt god ekonomi, men ingen av dem har en så genomusel ekonomi som svenska staten. Svenska staten är den verkligt fattige i det i princip rika landet Sverige. Ändå vill man att just staten skall betala för allting. Färdtjänsten skall vara kvar. Den psykiatriska vården skall också vara kvar. Allt detta skall vara kvar, men det är kommunernas sak att skaffa fram pengarna. Detta är ingenting märkvärdigt. Vad är det som händer med specialdestinerade statsbidrag? Sedan länge är det så att dessa över huvud taget inte är till någon hjälp för kommunens invånare, utan bara för kommunalpolitiker. Invånarna betalar samma pengar i båda fallen; man flyttar dem från en rad till en annan på samma skattsedel — det är vad man gör med specialdestinerade anslag. Vår strävan, Margareta Persson, är mycket värre än vad vi hittills sagt. Vi vill på sikt avskaffa alla specialdestinerade statsbidrag till kommunerna och i stället göra en ordentlig upprustning av den skatteutjämning som verkligen behövs för att även de fattigaste kommunerna skall kunna vara med. Men att hålla på och ta in pengar på en rad på skattsedeln och skicka pengarna tillbaka till dem som tar in pengar på en annan rad på samma skattsedel är varken fördelningspolitik eller någon särskilt vettig ekonomisk politik.